Herr talman! Roger Haddad har frågat mig om jag och regeringen fortfarande avser att genomföra genomgripande reformer av Arbetsförmedlingen, som aviserades i regeringsförklaringen, och om aviserade och vidtagna åtgärder från regering och myndighetsledning kan förhindra eventuella genomgripande utredningsförslag, eller hur regeringen avser att hantera pågående utredning. Svar på interpellationer Regeringen avser att besluta att avsluta utredningen. Vi har presenterat en ny inriktning på arbetsmarknadspolitiken, och många av de frågeställningar som utredningen skulle analysera är sådant som hanteras i myndighetens utvecklingsarbete. Arbetsförmedlingen har en central roll i att framgångsrikt möta de utmaningar som vi ser på arbetsmarknaden. I vår budgetproposition föreslog regeringen bland annat att myndigheten skulle tillföras resurser för att genomföra föreslagna reformer och påbörja ett förändringsarbete. Förnyelsen av Arbetsförmedlingen är ett långsiktigt arbete som redan har påbörjats. Den beslutade budgeten gör det tyvärr svårare, men Arbetsförmedlingen kommer ändå att fortsätta att bedriva sitt utvecklingsarbete. Arbetsförmedlingen står inför stora utmaningar, och förtroendet för myndigheten är lågt. Det behövs ett fortlöpande och intensivt arbete för att Arbetsförmedlingen på bästa sätt ska kunna bidra till en väl fungerande arbetsmarknad.

Herr talman! Tack, statsrådet Ylva Johansson för svaret på interpellationen, som inlämnades redan den 27 november. Folkpartiet är angeläget om att den av Alliansen tillsatta utredningen om översyn av Arbetsförmedlingen genomförs. Det var med intresse jag följde statsministerns regeringsförklaring, där han särskilt belyste reformeringen av arbetsmarknadspolitiken och Arbetsförmedlingen, som upptar lejonparten av den budget riksdagen har anslagit, drygt 70 miljarder. Under hand har vi förstått att något var på gång, genom statsrådets uttalanden och generaldirektörens presentation i arbetsmarknadsutskottet liksom av de till största delen organisatoriska förändringar som ska genomföras. Det rör sig om en it-plattform och om att ett antal lokalkontor ska ses över. Folkpartiet har i ett antal artiklar i medierna försökt få fram ett besked under november och december månader, men statsrådet och regeringen har inte velat ge något tydligt besked när det gäller utredningen. Vi noterade i början av december att statens utredare, Agneta Dreber, entledigades. När det tillträder en ny regering är det inte konstigt om man vill utse en ny utredare. Man kanske vill se över direktiven och möjligen fortsätta det viktiga reformarbetet. Men i dag har Folkpartiet skriftligt och muntligt här i kammaren fått bekräftat att regeringen avser att avsluta utredningen. Jag tycker att det är beklagligt. Jag tycker att det är mycket allvarligt att regeringen på punkt efter punkt, både i regeringsförklaringen och i sin egen arbetsmarknadspolitik, tar steg tillbaka. Det började med ungdomsarbetslöshetspolitiken, sedan var det traineejobben och nu är det Arbetsförmedlingen som man inte längre vill reformera, i varje fall inte utifrån utredningens direktiv och intentioner. Jag vill ställa ett antal frågor till statsrådet Ylva Johansson som är ansvarig minister när det gäller Arbetsförmedlingen. Är du nöjd med Arbetsförmedlingens effektivitet och resultat? Är du nöjd med styrningen och organisationen av Arbetsförmedlingen, som är en väldigt stor apparat? Har du inte tagit till dig de interna och externa utvärderingar som visar på att det är en ineffektiv myndighet som inte levererar det riksdag och regering har sagt att den ska leverera? Den kostar dryga 70 miljarder kronor, och den hör tyvärr till de myndigheter som åtnjuter lägst förtroende bland allmänheten. Därför anser jag och Folkpartiet att det är mycket dåligt hanterat av regeringen att slopa denna viktiga utredning som just skulle genomlysa varenda del i Arbetsförmedlingen, och det räcker inte med de uttalanden eller inriktningsbeslut som statsrådet har aviserat.

Herr talman! När jag hör arbetsmarknadsministerns svar på interpellationen från Roger Haddad blir jag väldigt förvånad. I regeringsförklaringen står det ordagrant: "Arbetsförmedlingen reformeras i grunden." Då tänker man: Det här låter riktigt spännande. Vi ska få en reformering av Arbetsförmedlingen. Självklart undrar man hur det ska gå till med Socialdemokraterna och vad det är för typ av reformering de vill ha. Men det känns ändå som att det var viktigt att fortsätta med det arbete som pågår kring reformeringen av Arbetsförmedlingen och som alliansregeringen startade. Det behövs naturligtvis ett internt förnyelsearbete inom Arbetsförmedlingen - det tycker vi alla är bra. Det är sådant som alltid ska pågå i en myndighet. Men det utredningsuppdrag som gavs för ett år sedan, i februari förra året, innebar att utredaren under två år skulle utvärdera hur man kan reformera Arbetsförmedlingens arbete mer i grunden - det är egentligen det som ni efterfrågar. En annan fråga som fanns med när det gäller den utredningen rör kompletterande aktörer och deras verksamhet. Hur kan den tydliggöras? Hur kan man använda sig av kompletterande aktörer? Jag har en fråga till arbetsmarknadsministern. Man försöker inte bara ändra i direktiven till utredningen, utan man vill helt avsluta den. Är anledningen till det att man inte vill ha kvar några aktörer som kompletterar Arbetsförmedlingens nuvarande verksamhet? Vi kristdemokrater vill egentligen i grunden reformera Arbetsförmedlingen och utsätta Arbetsförmedlingen för konkurrens, men här får man i alla fall en känsla av att ministern inte vill se några kompletterande aktörer. Detta skulle jag gärna vilja ha ett svar på i dag.

Herr talman! Det är en bra interpellation som Roger Haddad har ställt. Det är ett lite sorgligt svar av arbetsmarknadsministern. Jag tror att det i grunden finns en gemensam problembeskrivning: Det finns bekymmer och problem på arbetsmarknaden. Det skulle behöva fungera bättre. Den uppfattningen delar vi, oavsett vilket parti vi kommer från. Däremot ser vi problemet på helt olika sätt. Det kan man konstatera när man läser arbetsmarknadsministerns svar. Regeringen beslutar att avsluta utredningen innan den fått chansen att redovisa något. Det handlar om ett antal förändringar som sker på arbetsmarknaden, och man kan se vad som fungerar eller inte fungerar. Det finns ingen tveksamhet om att myndigheten måste förändras. Men frågan är: Ska det gå tillbaka till hur det var förut, eller ska vi fundera på hur vi möter framtiden? Det man kan konstatera är att arbetsmarknaden förändras. Det vi kan se runt om i landet är att det skiljer mellan olika branscher. Det skiljer mellan olika regioner. Vi kan konstatera att det finns högkonjunktur och lågkonjunktur samtidigt. Det beror på vilken bransch eller vilken region man befinner sig i. Att då ha en myndighet med samma verktygslåda som gäller i Sorsele, Stockholm och Sollebrunn bedömer inte jag som ett trovärdigt alternativ. Det är inte en möjlighet att på det sättet möta framtiden. Man kan också konstatera att de som i dag står till arbetsmarknadens förfogande är många som tidigare ställdes i utanförskap av regeringen Persson. Det gör att det är helt andra personer som ska komma ut på arbetsmarknaden än tidigare. Tittar man sig runt omkring i världen kan man konstatera att många andra länder har gjort stora förändringar. Man ser att man, för att kunna möta den förändring som sker på arbetsmarknaden och den förändring som sker i fråga om företagens behov av rekryteringar, måste ha ett mer snabbfotat och flexibelt arbetssätt som gör att man är det kitt som gör att arbetsmarknaden fungerar betydligt bättre. Vi kan se vad som är på gång. Generaldirektören på Arbetsförmedlingen har skrivit på DN Debatt. Han har också varit på besök hos oss i utskottet. Det man kan se är att det görs ett antal stora förändringar som rycker undan mattan för många av de mindre kommunerna runt om i landet när det gäller att kunna ha ett nära och bra samarbete. Man gör detta utan att ha de alternativa arbetssätten på plats. Jag tycker att det är ett mycket olyckligt sätt att ge sig på det här. Man gör det utan den här utredningen och utan det underlag som finns där men också utan öppningar för att titta på vad det finns för alternativa lösningar. Man väljer nu att koncentrera alltihop in-house. Det är hemma-hos-lösningar där man inte utsätts för konkurrens, där man inte vågar släppa in andra aktörer och där man inte låter andra drivkrafter finnas med i möjligheten att öppna upp för en bättre fungerande arbetsmarknad. Jag skulle gärna vilja höra lite mer än det här korta: att man avser att avsluta utredningen. Det finns ju ett antal områden som man nyligen har fått till sig. Är inte Arbetsmarknadsdepartementet och arbetsmarknadsministern intresserade av att följa upp detta och se hur de sakerna ser ut? Och hade det inte varit lämpligt, trots allt, att göra det i den här utredningen?

Herr talman! Tack, Roger Haddad, för interpellationen! Och tack, arbetsmarknadsministern, för ett bra svar på interpellationen! Jag får också vända mig till Alliansen och lyckönska Alliansen till att ni nu är tillbaka i den roll där ni passar bäst. Ni är tillbaka i oppositionsrollen. Det är ganska fascinerande att höra, herr talman, att Annika Qarlsson, till exempel plötsligt ser problem på svensk arbetsmarknad. Under åtta års tid har jag debatterat arbetsmarknad med Annika Qarlsson. Hon har aldrig sett några bekymmer med någonting. Roger Haddad beskriver svensk arbetsförmedling som att den skulle stå inför utmaningar. Även här får man lyckönska Alliansen till att de nu plötsligt ser det de inte såg under åtta år. Och även här tror jag att svensk politik tjänar på det gamla klassiska talesättet att borgerligheten är som bäst i opposition. Vi socialdemokrater kan regera, så får borgerligheten opponera. Då är vi, så att säga, tillbaka där vi ska vara. Det blir tryggast för oss alla. Den här debatten visar väldigt tydligt skillnaderna i hur vi hanterar regeringsrollen. Roger Haddad, herr talman, vill utreda. Regeringen, via arbetsmarknadsministern, vill åtgärda brister. Roger Haddad och Alliansen drar ned på resurserna. Regeringen vill satsa. Roger Haddad frågar sedan om regeringen är nöjd med den ineffektiva myndighet med lågt förtroende som Roger Haddad och Alliansen lämnar efter sig efter åtta år. Det är väl närmast en straffspark. Eller ska man se den frågan som retorisk? Nej, det är klart att vi socialdemokrater är oerhört bekymrade över det man har ställt till med under de åtta borgerliga åren när man har satt svensk arbetsmarknadspolitik på undantag. Man har gjort Arbetsförmedlingen till en myndighet. När man går ut och träffar arbetsförmedlarna träffar man personal i myndigheten som är frustrerad. Vi träffar personal som vill göra det de ska göra, förmedla jobb, men som inte får det för Elisabeth Svantesson, arbetsmarknadsminister i den förra regeringen, eller för de tidigare arbetsmarknadsministrarna i den förra regeringen. Vi talar om en situation där de arbetslösa är 400 000 och där det finns ungefär 100 000 lediga jobb, enligt Svenskt Näringsliv. Alliansen har bakbundit Arbetsförmedlingen på ett sådant sätt att de har fått 17 miljarder, budgeterat, för att lösa den här missmatchningen. Men de regler som Roger Haddad och Alliansen ställde sig bakom omöjliggör för Arbetsförmedlingens lojala personal att faktiskt koppla ihop de 400 000 arbetslösa med de närmare 100 000 lediga jobben. Då frågar Roger Haddad om arbetsmarknadsministern och regeringen är nöjda. Det är väl fullständigt självklart att de inte är nöjda utan djupt bekymrade och djupt missnöjda med den politik som Alliansen har fört när det gäller arbetsmarknad. Det är det som vi nu ska åtgärda, och då måste man satsa. Då måste man åtgärda brister. Vi har inte tid att göra någonting annat nu än att omedelbart rätta till de problem som ni har ställt till, och det är det som vi ska ägna de närmaste fyra åren åt. Då kommer vi förhoppningsvis också att få mandat att fortsätta i ytterligare fyra år, och när vi sedan är tillbaka om åtta år och har ställt svensk arbetsmarknad till rätta och börjat leverera ordentligt ska det bli spännande att fortsätta den här debatten. Då kommer ni att återigen ha växt in i er oppositionsroll, och då kan det bli spännande här. Som sagt, vi vill åtgärda. Roger Haddad och Alliansen vill utreda.
Herr talman! Vi tar över i ett läge där vi har en arbetsmarknad med betydande problem efter åtta år med en borgerlig regering. Rörligheten är för låg, matchningen fungerar extremt dåligt och arbetslösheten är mycket hög. Särskilt svårt är det för nytillträdande på arbetsmarknaden.

Eller ska man göra något åt problemet? Regeringen tänker göra något åt problemet. Arbetsförmedlingen har stora problem och mycket lågt förtroende, både hos de arbetslösa och hos arbetsgivarna. Det är mycket, mycket stora utmaningar för myndigheten. Det är inte läge att begrava dessa problem i en statlig utredning. Det är läge att agera. Regeringen har stora ambitioner när det gäller vart vi vill nå när det gäller Arbetsförmedlingen och dess roll för en fungerande arbetsmarknad, och det kommer att kräva stora förändringar av myndigheten. Man har påbörjat det arbetet, men mycket mer behöver göras. Tyvärr röstade de borgerliga partierna tillsammans med Sverigedemokraterna nej till regeringens budget, vilket gör att arbetet nu har blivit försenat när det gäller att kunna förnya och utveckla Arbetsförmedlingens arbete. Mycket annat går också att göra. Regeringen har varit tydlig med att avreglera Arbetsförmedlingen. I det regleringsbrev som gäller har vi tagit bort två tredjedelar av regleringarna för att ge större möjlighet att fokusera på det som är huvuduppgiften. Vi har också klargjort vad som är huvuduppgiften för Arbetsförmedlingen, nämligen att matcha arbetslösa mot de lediga jobben så att arbetsgivare ska få tag i personal med rätt kompetens. Vi avser också att i en förordningsändring göra andra regelförenklingar för att man ska kunna fokusera på det som är huvuduppdraget, det vill säga minska de byråkratiska uppdragen för Arbetsförmedlingen så att man kan ägna sig åt sitt huvuduppdrag och inte alltför mycket åt byråkrati. Vi håller också på att förändra fokus så att man inte enbart ska fokusera på dem som står allra längst från arbetsmarknaden utan ha tydligare fokus på att få hela matchningen på arbetsmarknaden att fungera. Svaret till Roger Haddad är att jag inte är nöjd med Arbetsförmedlingens resultat, och det är just därför som regeringen inte har råd att begrava arbetet i en statlig utredning. Jag vill också säga att min och regeringens syn på hur vi styr våra myndigheter är att det finns många frågor som inte behöver utredas innan vi kan agera. Detta utesluter inte att man kan behöva göra extern genomlysning för att ytterligare förnya bilden av de problem som finns. Ett sådant uppdrag skulle till exempel kunna ges till Statskontoret. Men det hindrar inte att regeringen kan agera redan nu. Ska vi ha statliga utredningar till att utreda hur man säkerställer att regeringens politik får genomslag i myndigheten? Är det inte precis det som är regeringens kompetens, det vill säga att se till att man faktiskt får genomslag för sin politik hos de statliga myndigheterna? Samma sak gäller huruvida man ska ha en statlig utredning för att se hur man ska utforma ersättningssystemet till kompletterande aktörer. Som svar till Désirée Pethrus vill jag säga att regeringen ser positivt på kompletterande aktörer. Jag vill att man ska ha möjlighet att fördjupa och diversifiera samarbetet med kompletterande aktörer och inte se det som att alla måste göra samma sak.
Herr talman! Samma parti som säkert innehar svenskt rekord i att tillsätta utredningar är plötsligt fientligt till statliga utredningar. Jag tror inte att det handlar om utredningen utan om grunden för regeringens politik, nämligen arbetsmarknadspolitiken. Jag håller inte med Patrik Björck och regeringen om att vi skulle gömma undan den här frågan. En utredare tillsattes för ett år sedan och fick ett fritt mandat att föreslå en helt ny myndighet om hon så ville. Ett vitt papper - varsågod! Det handlar om framtidens svenska arbetsmarknadspolitik, arbetsförmedling eller var nu de här viktiga frågorna ska ligga, herr talman. Det kan en utredare föreslå regeringen. Sedan kan regeringen göra vad de vill med förslagen. Men det är inte samma sak som att gömma undan och inte ta tag i och inte vilja göra någonting åt det. Det var alliansregeringen och Folkpartiet som tillsatte utredningen, Patrik Björck, inte Socialdemokraterna. Ni gjorde aldrig det under alla år som ni hade regeringsmakten. Ylva Johansson pratar om att man möjligen ska göra en extern granskning av Arbetsförmedlingen. Men det har man redan gjort som en del av den utredning som verkade under 2014. Låt mig bara läsa upp två meningar, herr talman, från den studien: Arbetsförmedlingen måste genomgå en genomgripande och uthållig förnyelseprocess. Ett annat konstaterande är: Arbetsförmedlingen har hamnat i otakt med såväl uppdraget som den verklighet man verkar i. Det kan inte bli tydligare, herr talman och statsrådet, att det behövs genomgripande insatser utöver de vällovliga förslag som statsrådet och för den delen generaldirektören har presenterat i arbetsmarknadsutskottet och i medierna. Det räcker dock inte. Låter man myndigheten utveckla sig själv finns det en stor risk att man inte vågar ta tag i de tunga ärendena. Det känner vi i kammaren till som har följt de här frågorna, några säkert dubbelt så länge som jag. Det finns en risk för att man inte vågar förändra sig tillräckligt. Man är angelägen om att hålla sig vän med alla delar av myndigheten, och då får vi inte den genomgripande förändringsprocess som alla studier pekar på behövs. Riksrevisionen, andra myndigheter, politiker och arbetsgivarna har alla framfört kritik, och jag håller med. Jag besöker Arbetsförmedlingen ett par gånger i månaden. Där finns duktiga medarbetare som vill ägna sig åt huvuduppdraget, men de känner att de inte kan göra det. Då är frågan om det finns ett behov av denna översyn. Ja, det gör det. Alliansregeringen genomförde socialförsäkringsförändringar 2008-2009, och då fick Arbetsförmedlingen ett nytt uppdrag. Folkpartiet och alliansregeringen genomförde i december 2010 etableringsreformen som innebar en samordning av integrationspolitiken under Arbetsförmedlingens tak. Det finns ett gigantiskt behov av att genomföra en översyn, och så säger statsrådet att de ska ändra fokus och satsa på dem som står närmast arbetsmarknaden. Det är dock bara retorik. Jag har läst regleringsbrevet. Det påminner väldigt mycket om hur regleringsbreven har sett ut tidigare.

Herr talman! Jag ska egentligen inte debattera med Patrik Björck, men jag blir lite förvånad över påståendet att vi inte skulle ha ansett att det fanns några problem under Alliansens tid. Det är klart att vi aldrig skulle ha tillsatt en utredning om vi inte tyckte att det fanns problem. Det är en självklarhet att utredningen syftar till att förbättra verksamheten inom Arbetsförmedlingen och framför allt att få fler människor att känna förtroende för Arbetsförmedlingen. Arbetsmarknadsministern säger att Arbetsförmedlingen åtnjuter ett otroligt lågt förtroende. I nästa mening säger hon att regeringen anser att Arbetsförmedlingen själv ska lösa problemet. Riksrevisionen har i tidigare utredningar sagt att Arbetsförmedlingen måste jobba med internt utvecklingsarbete. Det är vi alla överens om. Det är en myndighets ständiga uppdrag. Utredningen ska redovisa hur styrningen i Arbetsförmedlingen kan förbättras. Sedan finns också uppdraget att ta fram hur kompletterande aktörer kan användas på ett bättre sätt än i dag. Vad är det som är så farligt med de olika punkterna i utredningen, ministern? Om ministern tycker att en eller två punkter i utredningen inte är relevanta går det att ändra i direktiven. Men nu läggs utredningen helt ned, och det är beklagligt att man hoppas att Arbetsförmedlingen ska lösa problemen internt utan att de redovisas i utredningen. Jag beklagar verkligen det. Vi behöver kompletterande aktörer, och vi behöver förbättra systemet med kompletterande aktörer. Vi är alla överens om att det finns förbättringspotential. Att lämna över allt till Arbetsförmedlingen ger en dålig prognos. Vad är det som är så farligt med utredningen?
Herr talman! Jag konstaterar att det blir lite lustigt med Patrik Björcks ton i talarstolen efter den miserabla hösten. Nog om det. Arbetsmarknadsministern försöker signalera handlingskraft - göra saker i stället för att utreda. Det kan låta bra. Om det blir fel är det inte alls bra. Det hade varit konstigt om regeringen inte hade bytt utredare. Att ge tilläggsdirektiv eller ändra direktiven hade också varit normalt. Det hade jag inte heller reagerat på, även om jag säkerligen hade kunnat framföra någon form av kritik även i den delen. Men när man lägger ned utredningen helt signalerar man att man har alla svar och vet bäst. Historiskt kan vi konstatera att det låga förtroendet för Arbetsförmedlingen tyvärr inte är nytt. Det har funnits under lång tid. Någonstans skulle utgången av en sådan utredning kunna ge ett bra underlag oavsett om man heter Ylva Johansson och är socialdemokratisk arbetsmarknadsminister eller om vi hade en annan regering med en annan arbetsmarknadsminister. Det besked ministern lämnade i sitt interpellationssvar om att avsluta utredningen innebär att man säger att man kan detta bäst och att man inte behöver höra vad någon annan har att säga. Det är mycket olyckligt.

Herr talman! Roger Haddad menar att vi socialdemokrater är fientliga till utredningar. Det kan jag dementera, herr talman. Det är vi inte. Däremot är vi fientliga till arbetslöshet. Därför har vi nu inte tid att utreda frågan, utan nu måste vi börja agera och vidta åtgärder. Det finns en utredningskramarkänsla bland Alliansens ledamöter som man kan fundera över och analysera i något annat sammanhang, men det har jag inte tid med just nu. Roger Haddad vill ha nya myndigheter. Det har vi inte riktigt heller tid med nu, herr talman. Nu ska vi ha nya jobb, och det är vad arbetsmarknadsministern och regeringen prioriterar - inte nya myndigheter, som Alliansen och Roger Haddad prioriterar. Alliansen behövde inte utreda innan man band de anställda vid Arbetsförmedlingen vid ett omöjligt regelverk så att de inte kunde göra vad de ville göra, det vill säga förmedla jobb. Det är inte konstigare än att vi inte behöver någon utredning innan vi löser de band som har bundit de anställda vid Arbetsförmedlingen - att förmedla jobb. Det handlar om de 100 000 arbeten i svenskt näringsliv, befintliga arbeten på befintliga arbetsplatser, som nu inte har blivit utförda - produktion av varor och tjänster som inte har blivit utförd. De hade i sin tur genererat ytterligare arbeten. Det är så ekonomin fungerar. Misslyckas man med matchningen misslyckas man med att tillsätta lediga jobb, och man skapar inte heller de nya jobb i tillsatsvaror och transporttjänster som varje missad producerad vara eller tjänst innebär. Alliansens arbetsmarknadspolitik har varit ett fiasko, och det fiaskot har bland annat varit centrerat till Arbetsförmedlingen. Det ska vi nu ta itu med.
Herr talman! Den stora kärleken till utredningen i sig är intressant. Annika Qarlsson säger att man hade kunnat byta utredare eller ge helt andra direktiv. Det hade självklart varit ett alternativ för regeringen. Efter beslutet om att skära ned 200 miljoner på Regeringskansliet, som bland annat finansierar utredningar, måste man också se lite snålare på vilka utredningar som ska prioriteras. Det är lite svårt att se att en utredning till varje pris har ett egenvärde alldeles oavsett vad som ska utredas. Jag utesluter inte att man kan behöva utreda saker som rör arbetsmarknadens funktionssätt och Arbetsförmedlingens roll, men det handlar om att använda statliga utredningar på rätt sätt. Den befintliga utredningen har inte till uppgift att på ett vitt blad föreslå något nytt. Den utredning som regeringen har för avsikt att lägga ned ska föreslå justeringar i ansvarsfördelningen i förhållande till andra offentliga aktörer. Jag antar att det är i förhållande till kommunerna. Vilka andra offentliga aktörer pratar man annars om? Det handlar alltså om justeringar i ansvarsfördelningen. Jag tror inte det räcker med justeringar. Regeringen har för avsikt att helt förnya samarbetet och öppna för en helt annan typ av samarbete tillsammans med landets kommuner. Jag reser just nu runt för att träffa alla Sveriges kommunledningar. Dialogen har varit framgångsrik och har välkomnats av kommunerna. Det gäller att ha en helt annan flexibilitet från Arbetsförmedlingens och statens sida för att gemensamt lösa problemen med kommunerna. Ett annat uppdrag i utredningens direktiv är att föreslå förändringar i fördelning, sammansättning och utformning av insatser över individens inskrivningstid och över konjunkturen. Ja, regeringen går fram mer radikalt. Vi kommer att avskaffa mycket av den departementala regleringen av hur man ska utforma de arbetsmarknadspolitiska insatserna och lämna ett större förtroende för professionen att göra professionella individuella bedömningar av vilka insatser som krävs för att en arbetsgivare ska få tag på rätt personer till de lediga jobben och för att individer faktiskt ska få arbete. En tredje fråga är att analysera hur Arbetsförmedlingens kontakter med arbetsgivare kan förbättras ytterligare. Som många av debattörerna här som sitter i utskottet vet är en av de mest prioriterade frågorna för Arbetsförmedlingen att förnya och satsa stort på helt andra typer av arbetsgivarkontakter. Detta har nu försenats på grund av att den budget som har röstats igenom har 550 miljoner kronor mindre till Arbetsförmedlingen, vilket försenar det förnyelsearbete som måste drivas fram och där det är bråttom att få ett helt annat samarbete med arbetsgivarna. Vidare ska den befintliga utredningen föreslå hur ersättningssystemet bör utformas för de kompletterande aktörerna, hur man ska utreda för och nackdelar med Arbetsförmedlingens organisation och hur man ska säkerställa att Arbetsförmedlingen kan styras för att få genomslag för regeringens politik. Jag menar att det här är frågor som inte kräver en statlig utredning utan kräver en handlingskraftig regering för att det ska bli en förändring. Jag utesluter inte att det finns andra frågor som behöver utredas framöver också när det gäller att långtgående få en arbetsförmedling som har en helt annan roll, som är ett nav på en fungerande arbetsmarknad och som inte bara arbetar med att administrera arbetslösheten. Det är den förändring vi håller på att göra. Herr talman! Efter att den tidigare regeringen hade styrt i nästan åtta år och skapat oerhörda problem på arbetsmarknaden, med ett försämrat funktionssätt och en arbetsförmedling med ett lågt och kraftigt sjunkande förtroende hos alla dem som är beroende av Arbetsförmedlingen, tillsatte man handlingskraftigt nog en utredning. Min tolkning är att man gjorde detta därför att de fyra ingående partierna inte kunde komma överens om vad man ville göra. Vi i den nuvarande regeringen vet vad vi vill göra med Arbetsförmedlingen.
Herr talman! Jag förstår att arbetsmarknadsministern är pressad i den här frågan, eftersom det framgick i medierna i slutet av november och i december att hon övervägde och skulle fundera över utredningen. Men möjligen ringde hon upp stödpartiet till regeringen och Jonas Sjöstedt, som kanske inte gillar kompletterande aktörer och privata aktörer. Arbetsmarknadsministern väljer inte att läsa upp de punkter som berör privata aktörer och kompletterande aktörer i direktivet till utredningen. Efter att ha övervägt ger hon i dag i svaret på min interpellation beskedet till Folkpartiet att denna viktiga utredning - den viktigaste inom Arbetsmarknadsdepartementet - ska slängas i papperskorgen. Från vår sida anser vi att en utredning ska få titta fritt på den här viktiga verksamheten. Och för Folkpartiet står det inte hugget i sten att varje detalj, uppdrag eller uppgift som i dag ligger på Arbetsförmedlingen alltid ska ligga på Arbetsförmedlingen. Det kanske finns andra myndigheter, kommunala aktörer eller privata aktörer som likaväl skulle kunna utföra uppdraget. Statsrådet säger att man ska ändra fokus. Okej! Vem ska jobba med ungdomsarbetslösa? Vem ska jobba med personer med funktionsnedsättning och med lägre arbetsförmåga? Vem ska jobba med nyanlända? Det är precis det som nästan alltid har stått i Arbetsförmedlingens regleringsbrev. Statsrådet för nu fram det som något slags nyhet. De ska jobba med matchning och ska bli matchningsspecialister. Okej. Berätta då för mig, fru statsråd, på de minuter du har kvar: Vem ska ta ansvar för de långtidsarbetslösa, unga, funktionshindrade och nyanlända? Om det är så att ni på riktigt vill ändra fokus och ändra på det här, ja, då ska det till en genomgripande förändring. Det är det Folkpartiet och Alliansen har velat. Folkpartiet kommer inte att nöja sig med statsrådets svar i kammaren i dag, utan vi kommer att undersöka alla möjligheter kring hur vi kan fortsätta att verka för en förändring av Arbetsförmedlingen.
Herr talman! I det regleringsbrev som nu gäller för Arbetsförmedlingen är det stora förändringar jämfört med det som gällde under den gamla regeringen. Från att ha varit tolv sidor är vi nu nere på fyra sidor. Vi har kraftigt avreglerat Arbetsförmedlingen, och vi avser att göra andra förändringar så att man ska kunna arbeta professionellt. Det ska finnas frihetsgrader så att man kan göra professionella bedömningar och inte behöver drunkna i byråkrati när man arbetar med det viktiga uppdraget att förmedla jobb till de arbetslösa och se till att arbetsgivarna får tag i rätt personal till de lediga jobben. Låt mig vara tydlig, herr talman. Regeringen ser mycket stora behov av att förändra och förnya Arbetsförmedlingen. Regeringen avser att agera. Regeringen tänker inte vänta och begrava - därmed inte sagt att jag utesluter att det kan behövas utredningar framöver. Men de uppgifter som i dag ligger i den befintliga utredningen är inte, som Roger Haddad försöker ge sken av, att föreslå från ett blankt papper. Det är mycket precisa uppdrag som det faktiskt, menar jag, inte krävs en statlig utredning för. Det krävs en handlingskraftig regering för att kunna agera. Avslutningsvis, herr talman, tror jag på Roger Haddads ord att han kommer att fortsätta att jaga regeringen med det kraftfulla kravet på att tillsätta en utredning om hur man ska se till att styra sin myndighet. Regeringen, herr talman, kommer att fortsätta att föra en politik för att lösa arbetslösheten.